Herr talman! Än en gång tack för svaret. Statsrådet hade många lovande synpunkter att komma med.

Herr talman! Jag har inte tagit ställning till spörsmålet om kasino i och med att jag har ställt denna fråga, och det har inte heller statsrådet förutsatt, men jag fick inte något svar på min fråga om tidsperioden. Det skulle vara intressant att få i varje fall något slags besked på den punkten. Jag skall inte på något sätt försöka pressa fram ett besked om lokaliseringen. Om jag har fått statsrådet att allvarligt överväga Gotland som en lämplig placeringsort för ett eventuellt kasino, har jag uppnått syftet med min fråga.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

När vi nu står inför en eventuell förändring av den beskattningen som kan få stora miljömässiga och trafikpolitiska konsekvenser, har jag tyckt att det varit värdefullt att få klarhet i några av regeringens formuleringar. Jag har fäst mig vid uttrycket ''formellt bindande krav'', som regeringen använder i sin proposition. Jag förstår nu av svaret att det inte finns några sådana formellt bindande beslut i EG. Det är uppenbarligen en felaktig skrivning i regeringens proposition, i ett ännu inte antaget direktivförslag. När jag diskuterar denna fråga med Olof Johansson säger han att vi skall förhandla om kilometerskatten. Jag refererar då till beskedet i föregående veckas diskussion. Det handlar här dels om ett konkurrensbetingat krav, dels om ett förhandlingsbetingat krav. Vi skall förhandla med Europeiska gemenskapen i detta sammanhang, och det är utgångspunkten för skrivningen i propositionen och regeringens ställningstagande. Det vore då bra att få veta om det skall bedrivas en verklig förhandling med EG eller om regeringen redan nu har övergett kilometerskatten, vilket man kan få intryck av när man läser det svar som regeringen har givit i dag. Vilken linje gäller alltså?

Herr talman! Bara kort och tydligt: Jag tror att det är mycket viktigt att vi när vi nu talar om dessa EG förhandlingar gör det från en utgångspunkt som innebär en mycket hög ambitionsnivå från svensk sida vad gäller miljöaspekterna. Det är litet olyckligt att samtidigt som man talar om EG förhandlingarna direkt säga att vi kommer att överge den typ av beskattning och krav som vi har haft på den tunga trafiken i Sverige. Det skulle vara bra om skatteministern här var lika tydlig som miljöministern och sade att vi innan vi försätter oss i den typen av förhandlingsposition skall göra mycket tydliga miljökonsekvensbeskrivningar, för då kommer man in rätt i förhandlingen. Det som nu har sagts ger ett intryck av att vad vi gör när vi börjar dessa förhandlingar är att vi importerar ett dåligt system från EG -- det får vi finna oss i. Om det är så förhandlingarna skall drivas, är det en dålig start, och jag utgår ifrån att det inte är något som vare sig Bo Lundgren eller jag önskar.

Herr talman! Det låter väldigt bra, men det är dock en mycket obetydlig sak i detta sammanhang. Jag vill än en gång påpeka för statsrådet hur allvarlig denna fråga är. Jag hoppas att statsrådet har detta i minnet.

Herr talman! Svaret på den första frågan är att utredningen redan innan tilläggsdirektiven gavs nog hade för avsikt att lägga fram ett sådant förslag vid årsskiftet. Jag kan alltså inte säga att tillläggsdirektiven i sig har påskyndat avgörandet av lokaliseringsfrågan. Beträffande den andra frågan har jag redan i mitt svar konstaterat att det finns en lång rad kommuner som har framfört vad de anser vara goda skäl för att folkhälsoinstitutet skall förläggas just till deras kommun. Det är fråga om Sundsvall, Karlstad, Malmö och många många fler kommuner. Det är klart att alla dessa kommuner har pekat på skäl som de tycker talar för att folkhälsoinstitutet skall hamna just i den kommunen. Det vi menar att organisationskommittén måste pröva när man tar ställning till lokaliseringsfrågan är vilka fördelar som finns just i samarbete med andra typer av institutioner och organisationer. Detta måste naturligtvis ske med utgångspunkt i de arbetsuppgifter som folkhälsoinstitutet förutsätts få. Vi får väl nu avvakta några veckor till och se vad organisationskommittén kommer fram till. Det är väl inte heller alldeles säkert att sista ordet därmed är sagt.
Herr talman! Jag är mycket medveten om att kreativa vetenskapliga miljöer aldrig kan tvingas fram med politiska beslut, och jag förstår att även socialministern är medveten om detta. Men om det redan finns en miljö där man bedriver denna typ av arbete, som långsiktigt gagnar folkhälsoarbetet och som redan är inne på att främja samarbete över sektorsgränser -- då bör väl detta arbete bidra till att den miljön används, och då bör väl denna forskning förstärkas genom detta folkhälsoinstitut? Jag och flera med mig menar att dessa förutsättningar redan finns i Malmö. Jag är emellertid nöjd med vad jag har fått veta, och jag är nöjd med att beslut skall fattas vid årsskiftet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är att ett ökat behov uppstår nästan dagligen även när det gäller dessa frågor. Jag liksom statsrådet var glad att man i regeringsförklaringen talade om alternativ och mångfald. Jag känner behov av att lyfta fram även detta område, som trots allt under de senaste decennierna har blivit utsatt för ganska stor centralisering. För bara 20, 30 och 40 år sedan fanns det ett BB även på mindre orter. Tycker inte statsrådet att även detta är en del av den övriga hälso och sjukvårdsverksamheten som kan finnas inom dessa olika alternativ?
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag uppfattade frågans innebörd. Om frågan handlade om huruvida förlossningsvård kan förekomma också inom alternativ verksamhet, så kan den förstås göra det. Det finns flera länder, t.ex. Holland, där man har en omfattande hemförlossning, men det är i och för sig inte en väg som vi har velat gå. Den senaste gången som man från socialstyrelsens sida penetrerade dessa frågor var i mitten av 80 talet i samband med att man gjorde ett försök att komma fram till nya allmänna råd. Där poängterade man både önskemålet om närhet och behovet av en viss bredd på verksamheten på klinikerna.

Herr talman! Rent formellt är det som Chatrine Pålsson hävdar förstås helt riktigt, nämligen att den lösning som hon önskar, åtminstone i Oskarshamnsfallet, är något som ligger mitt emellan de två extremer som vi nu har talat om. Så långt är det riktigt. Huvudpoängen i mitt svar är emellertid att detta inte är en fråga för statsmakterna annat än när det gäller det som sker via socialstyrelsen för att upprätthålla medicinsk säkerhet. I övrigt har ju vi från riksdagens sida velat ha en ordning som innebär att sjukvårdshuvudmännen gör denna bedömning.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad att det är på detta sätt, eftersom det i övrig sjukvårdsverksamhet är subsidäritetsprincipen som man skall arbeta efter. Jag hoppas att vi i framtiden i större utsträckning skall kunna lyfta fram de mindre enheterna som jag tror är så oerhört bra för både föräldrar och hela familjen. Jag vill också påminna om att det finns fyra nivåer som socialstyrelsen accepterar, nämligen regionssjukvård, länssjukvård, landstingssjukhus utan barnklinik och kirurg-BB. Man har alltså gjort en del undersökningar om detta och sett att det medicinskt sett är lika säkert att föda barn på dessa mindre enheter.
Herr talman! Utan att vara polemisk vill jag peka på att subsidäritetsprincipen i detta sammanhang får anses innebära att besluten inte skall fattas av riksdagen.

Herr talman! Tack för svaret, som jag blev glad för, eftersom ministern i slutet av svaret ändå instämmer i att det är ett problem och att det vore värdefullt om det kunde lösas. Jag har talat med många människor med anledning av detta. Idén har jag fått på grund av att jag är vanlig medlem i Afghanistankommittén och läser deras tidskrifter och rapporter och därigenom får en klar bild av hur det ser ut i världen. Det finns mängder av människor som skulle vara oerhört lyckliga om de kunde få del av det som vi förstör. Och självfallet handlar det om obrutna förpackningar och läkemedel som fortfarande är kuranta. Det är inte tal om att lämna ''left overs'' till den fattiga världen. Det finns i Sverige mycket få undersökningar av hur stort detta problem är. Det gjordes en i Jämtland 1976 och någon annan 1974, och det har även gjorts ett examensarbete på farmaceutiska institutionen för några år sedan. Då har man kommit fram till att ungefär 2 % av de läkemedel som har lämnats ut kommer tillbaka. Och av dessa 2 % är det en viss del som uppfyller dessa krav och som naturligtvis skall kunna användas. Men ändå reser detta ytterligare en fråga som jag tycker är väl så viktig: Tyder inte detta på att det finns brister i tilliten och i kommunikationen mellan doktor och patient när en doktor gång på gång kan skriva ut mediciner som patienten lagrar hemma? Det är väl något som man också bör ta hänsyn till i detta sammanhang och som jag utgår från att Bo Könberg tar hänsyn till.

Herr talman! Det sista tror jag att jag kan instämma i efter mina två senaste somrar som avdelningsföreståndare på ett sjukhem. Därifrån har jag stora erfarenheter av hur man med vetenskap och beprövad erfarenhet bakom sig skriver ut väldigt litet läkemedel. Det är alltså bra att frågan tas upp i samband med detta, och jag är mycket tacksam för att Bo Könberg för mig har visat att han tar denna fråga på allvar.

Herr talman! Under denna höst och just denna vecka har regeringen ägnat betydande arbete åt att få ihop en budget för kommande budgetår. Med tanke på den ökande arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen i landet bör denna budget inte innehålla alltför stort underskott. I detta läge vill jag inte utlova några extra utgifter, även om jag förstår motiven bakom den fråga som Gullan Lindblad nu har ställt. Svaret är alltså att jag i dag inte är beredd att ge något besked.

Herr talman! Förutom det senaste inlägget har jag inte uppfattat Gullan Lindblad på det sättet att hon menar att vi avsevärt skulle kunna förkorta den här utbildningen, utan att det mera handlar om en eventuell prövning och att hon uppfattar den nuvarande prövningen som alltför litet individcentrerad. Är detta rätt uppfattat? Det kan vara bra att veta det när jag tar med mig hälsningen.

Herr talman! Enligt de uppgifter som jag har inhämtat har vi en relativt individualiserad prövning -- ett önskemål som både Gullan Lindblad och jag har. I det exempel som här nämndes låter det som om det skulle bli väldigt mycken utbildning; det håller jag med om.
Herr talman! Jag tror t.o.m. att det skulle bli billigare om man kortsiktigt anslog litet pengar. Om ett eller två år skulle de här människorna kanske vara ute i arbete i stället. Jag har också varit i kontakt med socialstyrelsen, där jag sitter i verksstyrelsen och där man delar min uppfattning att utbildningen borde individualiseras mer än i dag. Jag ber återigen att statsrådet Bo Könberg går hem och läser på litet extra och därefter kommer med ett positivt förslag vad gäller tandläkarna, men uppmaningen gäller också delar av övrig medicinsk utbildning och vårdutbildning.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att återupprätta förtroendet för arbetet med miljömärkning. Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit mot bakgrund av den uppkomna situationen kring miljömärkningen och standardiseringskommissionens handläggning av teknisk rådgivning. Bakgrunden till båda dessa frågor är att det i medierna har förekommit uppgifter om att Standardiseringskommissionen i Sverige efter påtryckningar från näringslivet och utan att höra miljömärkningsstyrelsen skulle ha avskedat en teknisk sekreterare. Lennart Daléus har frågat mig om regeringen avser att ge miljömärkningsstyrelsen förutsättningar att bedriva ett effektivt och framgångsrikt miljöarbete. Jag besvarar alla tre frågorna i ett sammanhang. Den nordiska miljömärkning som för närvarande byggs upp sköts i Sverige av SIS och handhas där av en särskild miljömärkningsstyrelse. Ordningen kom till år 1989 genom ett avtal mellan civildepartementet och SIS. Där fastställdes bl.a. vilka kvalitetskrav som skall gälla för verksamheten samt vilka parter som skulle vara företrädda i styrelsen. Verksamheten bedrivs självständigt inom dessa ramar. Staten stöttar verksamheten ekonomiskt. Om miljömärkningen skall bli framgångsrik, måste arbetet bedrivas på ett sådant sätt att det inger förtroende. Det har också varit ansatsen hittills. Arbetet med att utarbeta kriterierna har drivits med en hög ambitionsnivå. Jag håller med om att de uppgifter som har förekommit om hur den tekniske sekreteraren skulle ha behandlats skadar miljömärkningsarbetet. Jag beklagar det som inträffat. Det är inte min uppgift att ge anvisningar om hur ett enskilt ärende skall lösas. Det är i första hand miljömärkningsstyrelsen och SIS som måste reda ut de problem som har uppstått. Miljömärkningsstyrelsen uttalade vid ett extra styrelsesammanträde i går kväll sitt fulla förtroende för de tekniska sekreterarnas arbete inom miljömärkningen. Jag kommer att inom ramen för statsmakternas åtagande och det avtal som gäller verka för en effektiv och framgångsrik miljömärkning.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Svaret är dock ganska tvehågset och undfallande, tycker jag, vilket stämmer väl överens med den nya regeringens attityd till de mäktiga intressen som det handlar om här, nämligen Grossistförbundet och Industriförbundet. Det är icke desto mindre beklagligt. Det är visserligen sant att regeringen inte skall lägga sig i enskilda förvaltningsärenden eller ärenden av den här typen. Men här handlar det faktiskt om viktiga grundläggande principiella frågor. Miljömärkningsarbetet är framsprunget ur politiska initiativ i de nordiska länderna och är till för att hävda miljöaspekterna i handeln samt understödja konsumenternas möjligheter att göra väl avvägda val mellan olika produkter. Konsumenternas förtroende för detta arbete skadas allvarligt när några av ledamöterna i miljömärkningsstyrelsen beter sig på det här sättet. Det som skadar är inte att uppgifterna kommer fram, som jag tyckte att ministern sade i sitt svar, utan det som skadar är att Grossistförbundet och Industriförbundet har betett sig på det här sättet. Man anser tydligen att det skulle vara oseriöst om en expert verkar för miljöintresset i samarbete med miljörörelsens organisationer. Jag menar att det förhåller sig precis tvärtom. Det är naturligtvis vällovligt att miljörörelsen använder sig av expertis och goda kunskaper i sitt arbete när det gäller det här området. Jag tycker att det skulle vara på sin plats med ett mer principiellt ställningstagande från regeringens sida, som visar att man värnar om experters möjlighet att ställa sina kunskaper till förfogande för olika intressen i samhället. Vissa intressen i samhället skall inte kunna ha monopol på eller kunna lägga hämsko på människors möjligheter att arbeta aktivt.

Det hävdas från industrihåll att svenska företag riskerar att halka efter i konkurrensen på de nya marknaderna i östra Europa. Dessa stater har nu stora behov av industriella investeringar och där kan svenska företag göra betydande insatser. Problemet är att den svenska staten inte ger några exportkreditgarantier. Avser näringsministern att ta några initiativ för att ge exportkreditgarantier för investeringar i Östeuropa?

Herr talman! Jag vill först tacka Ulf Dinkelspiel för svaret. Det är lätt att instämma i det mesta som sägs i svaret. Verklighetsbeskrivningen liksom de stora behoven och den problematiska ekonomiska situationen i Östeuropa är väl kända. Det finns inte heller någon anledning att göra några avgörande anmärkningar mot de regler som gäller för exportkreditnämnden och dess verksamhet. Exportkreditnämnden har givit garantier under relativt många år och i samband därmed dragit på sig stora förluster. Samtidigt har man gjort en väldigt stor nytta, vilket bl.a. finns redovisat i näringsutskottets betänkande 1989/90:19, där de nya reglerna för exportkreditnämnden tas upp. Förutom den besvärliga situationen och den svaga betalningsförmågan i Östeuropa finns det -- som också påpekas i svaret -- ett ytterligare problem, nämligen stora behov av verksamhet på områden, där de svenska företag som är rutinerade och som sedan länge har bedrivit handel i Östeuropa har en speciell kompetens. Det finns ett stort svenskt intresse av att dessa företag kan investera i Ett annat problem är att svensk garantigivning inte på ett avgörande sätt bör avvika från de regler och det sätt på vilket man ger garantier i andra västländer. Det framförs uppgifter i pressen om att det skulle vara möjligt att få kredit i t.ex. Tyskland och Frankrike men inte i Sverige. Jag vill då hänvisa till näringsutskottets betänkande, där man talar om samarbete med utländska kreditinstitut. Jag vill fråga utrikeshandelsministern om det går att göra någonting den vägen.

Herr talman! Det andra svar som jag fick var kanske något mindre positivt än det skrivna svaret, som jag tolkade det. Det är i och för sig bra att det nu kommer ett mera omfattande bistånd till Östeuropa inkl. Sovjetunionen, och det är någonting som vi har efterlyst ganska länge. Men jag tycker nog att regeringen bör ta sig en funderare över om inte blandade krediter skulle kunna vara ett lämpligt instrument i detta sammanhang, i synnerhet om svårigheterna med att komma fram med kommersiella krediter består. Klarar man inte att förränta kommersiella krediter, kan faktiskt mjuka krediter vara en bra framgångsväg, som leder till ett samspel och till konstruktiva bidrag till uppbyggnadsarbetet i t.ex. Sovjetunionen.
Herr talman! Till Pär Granstedt vill jag säga att jag närmast har känslan att mjuka krediter vid en jämförelse är relativt sett dyrare. Om man alltså har att väga inom ramen för en given summa mellan olika insatser i form av tekniskt bistånd, garantier och mjuka krediter, är jag alltså inte säker på att man hamnar på mjuka krediter som den mest effektiva formen. Men jag noterar vad Pär Granstedt har sagt, och vi skall ha det med i övervägandena. Av skäl som Rolf L Nilson och jag är eniga om kommer jag att noggrant bevaka frågan om möjligheterna till olika former av stöd. Jag vill i sammanhanget peka på att svenska exportkreditgarantier och exportkrediter inte är de enda möjligheterna i sammanhanget. Dels å ena sidan finns det naturligtvis möjligheter att gå till andra institut. I Frankrike och Tyskland är de, som jag sade, öppna, men de flesta är stängda. Det har dock hänt att man har lyckats den vägen. Å andra sidan kan också den Europeiska utvecklingsbanken vara en viktig finansieringskälla. Sverige är ju bidragsgivare till den. Även tekniskt bistånd kan vara ett sätt att främja investeringar.

Herr talman! Jag konstaterar den gemensamma positiva inställningen, och eftersom frågan lär återkomma i kammaren vid flera tillfällen framöver -- det gäller problem som det tar lång tid att lösa, och vi kan hoppas att situationen successivt stabiliseras -- nöjer jag mig med att än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Jag är inte, Pär Granstedt, övertygad om att mjuka krediter är ett internationellt intressant alternativ. Jag skall ärligt säga att jag är för okunnig på detta område, men jag har för mig att det inte är förenligt med de internationella åtagandena att ge mjuka krediter. Jag skall kontrollera detta, men jag har en känsla av att det finns en OECD-överenskommelse om detta. Vidare är det klart att ett alternativ är att ge garantiramar utanför de nuvarande riktlinjerna. Detta är vad tyskarna och fransmännen har gjort i förhållande till Sovjetunionen. Mjuka krediter är alltså inte det enda alternativet till de nuvarande reglerna i exportkreditnämnden.

Herr talman! My Persson har frågat mig vilka initiativ som regeringen avser ta för att ge alla medborgare en allsidig och opartisk information inför folkomröstningen om EG-medlemskap. Jag instämmer i My Perssons synpunkter om vikten av att information om EG-frågorna sprids och att denna skall vara objektiv och allsidig. Det finns redan i dag ett omfattande utbud av allsidig information. I exempelvis grönböckerna och i skriftserien Fakta Europa informerar UD tillsammans med övriga departement om våra relationer till EG och konsekvenserna för Sverige av ett EG-medlemskap på olika samhällsområden. I slutet av det här året utkommer två nya grönböcker om rättsakter som blir aktuella vid ett svenskt EG-medlemskap. Dessa förklarar innehållet i rättsakterna och hur dessa förhåller sig till motsvarande svenska regler. I en tidigare grönbok från år 1990 har vi redogjort för vilka av EGs rättsakter som vi tar över genom EES-avtalet. Inför förhandlingarna med EG och den kommande folkomröstningen avser regeringen ytterligare bredda informationsaktiviteterna. Inom regeringskansliet diskuteras nu denna fråga. Regeringen avser återkomma under våren med en redogörelse för hur informationsspridningen skall gå till. Regeringen kommer naturligtvis också att fortsätta att fortlöpande hålla riksdagen informerad om förhandlingarnas förlopp.

Herr talman! Ja, vi prövar olika vägar. Vi har använt oss av Allmänna förlaget och dess distributionskanaler som ett sätt. I dagarna kommer vi att pröva en ny ordning, nämligen Anslagstavlan i TV, där vi kommer att berätta om det material som finns tillgängligt. På det sättet ordnar vi en lättillgänglig kanal för beställning av skrifter. Vi kommer på motsvarande sätt att experimentera med andra distributionsvägar. Europautsikt, vår egen informationskanal, som går ut till 10 000-- 15 000 personer, innehåller ofta uppmaningar om att beställa ytterligare material. Vi experimenterar som sagt, men vi skall fundera vidare både när det gäller distributionskanalerna och när det gäller det faktiska innehållet i den information som vi går ut med, inte minst med sikte på att göra materialet mer lättillgängligt än hittills.

Herr talman! Vi kan inte börja för tidigt. Men vi går ut med information nu, och det kommer vi att göra fortlöpande under förhandlingarnas lopp. När folkomröstningen kommer att äga rum bestäms naturligtvis sist och slutligen av när förhandlingarna om medlemskap avslutas. Men som framgår av regeringsförklaringen är siktet inställt på att man skall anordna en folkomröstning före eller i anslutning till valet 1994. Men sist och slutligen, som sagt, beror det på hur snabbt förhandlingarna går.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det svaret, och jag vill bara konstatera att vi verkar vara mycket överens i det angelägna i att vi måste sprida lättillgänglig, neutral och saklig information i dessa svåra och för många oroande frågor. Dessutom vill jag säga att folkbildning aldrig är något som man kan börja med för tidigt.

Herr talman! Vi skall nu diskutera ett betänkande som behandlar en proposition som avlämnades av den socialdemokratiska regeringen. I propositionen redovisas en överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen om ersättningar från sjukförsäkringen för 1992. Fördelningen skall ske efter en behovsbaserad modell. Kriterierna är skillnader i befolkningens struktur, sjukfrånvaron och förtidspensionering. Sammantaget skall staten tillföra vården över 12 miljarder på det här sättet. Det är 300 miljoner mer än för innevarande år. Syftet bakom överenskommelsen och fördelningen mellan landstingen är att skapa möjligheter till en god sjukvård för alla på lika villkor. Det ser vi som mycket viktiga principer för sjukvården. Denna ersättningsmodell underlättar även för sjukvårdshuvudmännen att planera för vården på längre sikt. Vi finner ingen anledning att avskriva det ersättningssystem som signaleras från den borgerliga majoriteten. I utskottets betänkanden har den borgerliga majoriteten med hänvisning till regeringsförklaringen gett signaler om genomgripande förändringar i sjukvården. Det är närmast detta som jag vill ta upp. Man vill stöpa om i sjukvårdens organisation och finansiering, skapa möjligheter för en privat sjukvårdsförsäkring och införa husläkarsystem och fri etableringsrätt. Det är tydligen så att ett systemskifte med ett stort antal privata sjukvårdsproducenter nu skall ske. I våra reservationer tar vi avstånd från dessa gigantiska experiment, som är prövade i många andra länder. Vid en internationell jämförelse hävdar sig den svenska sjukvården mycket väl. Hälso och sjukvården i Sverige är faktiskt av mycket hög kvalitet, om man har ett intresse av att studera det. Kostnaderna är också lägre än i andra system. Det är fullt mätbart. I USA -- som jag förstår att många moderater har som förebild -- satsas mer pengar än i något annat land på sjukvården, nämligen 13 % av bruttonationalprodukten. Ändock saknar 35 miljoner amerikaner sjukvård, eftersom de står utanför försäkringssystemet. I Sverige har vårdens andel av bruttonationalprodukten under de senaste åren i stort sett legat konstant på ca 9 %. Man måste inse att ett försäkringsbaserat system leder till en kraftigare kostnadsutveckling än ett skattefinansierat system. Det är allmänt omvittnat. Man kan bara jämföra med USA eller andra länder. Jag tycker också att man bör inse att regeringens förslag om husläkare, som man vill utreda, faktiskt utgör ett hot mot det fria vårdsökandet. Det är i och för sig bra att utreda det. Vi tycker att det fria vårdsökandet är oerhört viktigt inom sjukvården. Det har genomförts i full utsträckning i södra sjukvårdsregionen mellan fem sjukvårdshuvudmän. Där kan invånarna fr.o.m. i år välja mellan 15 sjukhus och över 100 vårdcentraler. Man kan som patient nästan alltid finna en läkare som kan ge behandling vid det sjukhus som man själv önskar. Som exempel kan jag nämna att genom detta system och andra åtgärder har väntetiderna för kranskärlsoperationer gått ned till 30 dagar. Det visar litet grand av insatserna och effekterna av dessa. Med ett husläkarsystem hänvisas man till en läkare. Det innebär en mycket stor begränsning i det fria vårdsökandet. I årets uppgörelse mellan den socialdemokratiska regeringen och landstingen byggde man vidare på det samarbete som inleddes i fjol mellan sjukvårdshuvudmännen och landstingen. I år kommer man tillsammans att disponera 485 miljoner för att kunna förbättra kapaciteten inom sjukvården och för rehabiliterings och behandlingsinsatser. Hitintills har erfarenheterna varit mycket positiva och resultaten mycket goda ifrån det samarbete som har inletts och utvecklats. Det är värdefullt. Det är ett sätt att i viss utsträckning knyta ihop sjukförsäkringen med sjukvården. Detta har man redan startat. De miljoner som anvisas skall användas till flaskhalsarna inom vården. Det är viktigt att man bygger vidare på det systemet. Det är ett exempel på det förändringsarbete som sker inom vården. Det är bra att vården, liksom andra områden i det svenska samhället, blir föremål för diskussion och skärskådning. Sjukvården utgör en mycket omfattande verksamhet som har varit och är utsatt för mycket hårt tryck. Tack vare medicinska framsteg kan man i dag operera vid betydligt flera sjukdomar än tidigare. Det har naturligtvis tärt på de gemensamma resurserna. Det är viktigt att man reformerar sjukvården och försöker göra den bättre. Jag måste säga att det också sker. Det är på få områden, både inom offentlig och privat verksamhet, som det pågår ett så omfattande förändringsarbete som just inom svensk sjukvård. Det är bra att man på alla sätt försöker göra det bättre, och särskilt för de äldre. Som jag upplever det gäller inte den viktigaste förändringsprocessen för svensk sjukvård under 90-talet privatiseringen. Det gäller i stället att förändra arbetsorganisationen. Vi måste bort från stordriftstänkandet. Det krävs en hållbar organisation med korta beslutsvägar och där personalen får större ansvar. Det är oerhört viktiga förändringar som just nu sker i landstingen för att vården skall bli bättre. Omstruktureringen av svensk sjukvård går betydligt snabbare än omstruktureringen i något EG-land enligt OECDs statistik. Sjukvården är som jag ser det ett av de viktigaste exemplen på vad solidaritet och rättvisa i samhället betyder. För oss är det självklart att man skall få den vård man behöver. Kvaliteten skall vara lika för alla. Det är oerhört viktigt. Plånboken eller bankkontot skall inte vara avgörande. Vi måste också ta ansvar för varandra i ett välfärdssamhälle som bygger på en humanitär människosyn. Solidaritet och rättvisa är bärande principer inom vården. Avslutningsvis vill jag säga att om man jämför svensk sjukvård med andra länders sjukvård finner man att vi i Sverige har åstadkommit mycket goda resultat. Vi menar att man måste bygga vidare på detta. Vi skall inte experimentera med andra system, som är prövade i andra länder. Det är viktigt att bygga vidare på den svenska modellen. Den är hållbar, och den ger en god vård. Det finns emellertid problem inom vården. Man måste avhjälpa problemen i stället för att sätta i gång gigantiska experiment. Jag hoppas att detta också så småningom går upp för den borgerliga majoriteten. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.